Herr talman! När vi tog del av regeringens statsverksproposition, gav vissa huvudtitlar vid handen att det skett rätt betydande anslagshöjningar och förbättringar. Vi måste nog, när vi sett efter litet närmare, säga att detta var endast mycket skenbart. Om jag uppehåller mig litet grand vid åttonde huvudtitelns anslagshöjning på 670 miljoner kronor inom skolöverstyrelsens område, måste jag säga att nästan allt är automatik. Den verkliga höjningen stannar vid endast 15,8 miljoner kronor, med andra ord: den ofrånkomliga kostnadsstegringen drabbar hårt. Just på grund av denna inflatoriska utveckling blir det inte råd till nya anslag i nämnvärd omfattning. På grund av inflationens automatik har uppenbarligen ämbetsverk och andra institutioner drabbats av en ekonomisk »elefantsjuka» som minskar rörligheten och möjligheten till nya friska initiativ. En fastare ekonomisk politik under de år som gått hade alltså varit önskvärd och myc ket angelägen. Inte minst på undervisningens område märks detta förhållande. Jag vill, herr talman, uppehålla mig vid ett område som är synnerligen aktuellt i dessa dagar och som har diskuterats mycket, nämligen studierådgivningen. Det är ett område inom utbildningen som försummats mycket. Varje pojke och varje flicka står plötsligt inför frågan: Vad skall jag bli när jag blir stor? Plötsligt en dag är den frågan akut. De frågar: Vilket yrke kan passa mig? Vilka försörjningsutsikter har jag i detta yrke? Vilken utbildning behöver jag för att i så fall nå dit? Kan jag klara vägen dit ur alla aspekter som anmäler sig, sociala och kunskapsmässiga? Kan jag räkna med en någorlunda jämn och trygg sysselsättning, när jag är färdig? Ett helt frågekomplex anmäler sig alltså. Faktiskt bedömer många av de tiotusentals unga som i dag står inom eller strax före högskoleoch universitetsutbildningen framtiden som osäker. Deras frågor får i de flesta fall inte något svar, ingen sakkunnig rekommendation. Vi har underlåtit att bygga upp en tillräcklig studierådgivning. Osäkerhet och oro för framtiden har gripit omkring sig. Detta är dock inte svensk universitetsungdom ensam om. Studentdemonstrationerna världen över och här hemma har säkerligen sin grund i ekonomisk och social otrygghet inför framtiden en oro som exploateras och utnyttjas av politiska extremister i syfte att skapa ännu mera oro, ja kaos. Det är därför angeläget att ansvariga politiska organ och etablerade makthavare är beredda att ge de unga det stöd på utbildningsvägen som är nödvändigt. Vi måste, så långt det är möjligt, ge en riktig prognos om vilka arbetstillfällen och vilken sysselsättning som finns i det yrke som valts. På det gymnasiala och eftergymnasiala planet har studierådgivning och yrkesvägledning varit helt otillräckliga under det studieexpansiva 1960-talet. Vid de samhällsvetenskapliga fakulteterna var antalet studerande 1967/68 38000 och beräknas redan 1970 vara 45 000. Vid 19635 års riksdagsbeslut förutsattes att antalet studerande år 1967/ 68 skulle uppgå till 18 000 — en siffra som alltså redan blivit nästan fördubblad. Redan då förde vi mycket allvarligt på tal nödvändigheten av en ökad studierådgivning. Regeringens underlåtenhet att ge medel och resurser till en tillräcklig och mera individuell rådgivning åt de stora studentskarorna har varit mycket beklaglig. Först nu efter universitetskanslerns framställning via proposition nr 4 om de fasta studiegångarna får denna yrkesvägledning ökade resurser. Man kan här tillfoga att det är sent men kanske välment. Yrkesvägledningen och studieråd för gymnasieskolorna är lika viktig. En gymnasiets yrkesvalslärare borde finnas vid varje gymnasium. Förebilden till detta har vi redan i grundskolan. Studievägen och behovet av analyserande råd blir större ju äldre eleverna blir. Föräldrarnas rådgivning är i de flesta fall otillräcklig. Hur många pojkar och flickor har i dag genom felinriktade studieval ödslat bort onödiga studieår? Vad har inte detta kostat både den enskilde och samhället? En rätt planering ökar också genomströmningshastigheten i utbildningen. På så sätt får vi ett mera rationellt utnyttjande av våra utbildningsresurser. Om det här varit gjort tidigare, hade en del av debatten kring UKAS troligen varit obehövlig. I årets statsverksproposition omnämnes också missförhållandet med obesatta platser vid de spärrade linjerna. Ati låta dyrbara utbildningsplatser stå tomma är ett slöseri som vi sannerligen inte har råd med. Jag hälsar därför med tillfredsställelse statsrådets löfte om att detta i fortsättningen skall förebyggas, men jag kan inte dela departementschefens uppfattning att man bör begränsa de studerandes möjlighe ter att på sent stadium byta utbildningslinje. En ökad intagning vid de spärrade linjerna är säkerligen också möjlig. Större ansträngningar bör göras exempelvis för att säkra tillgången på läkare. Ett ytterligare ökat intag vore på sin plats. Behovet av läkare kommer att öka efter den reformering på sjukbesökens område som nu tycks komma. Jag skulle sedan vilja göra en liten reflexion om att man borde införa möjlighet till praktiktjänstgöring för alla universitetsoch högskolestuderande. Inom vissa områden är praktiksituationen väl ordnad, exempelvis vid socialhögskolorna. Det måste anses vara av stor betydelse att de universitetsstuderande kommer i kontakt med arbetslivet, och starka skäl talar för en spridning av praktikinslagen till discipliner där de inte förekommer. I första hand borde detta eftersträvas när det gäller samhällsvetenskapliga ämnen. Praktiska kontakter av här åsyftat slag med arbetslivet kan väntas få stor betydelse för de studerande. Med praktisk erfarenhet av hur näringsliv och organisationer fungerar bör de teoretiska studierna inhämtas lättare. Undersökningar bör göras av möjligheterna att få till stånd någon form av praktiktjänstgöring i nära kontakt med de berörda instanserna. Svårigheter att få tillräckligt antal praktikplatser finns givetvis, men en väl avvägd lokalisering av utbildningen minskar dessa svårigheter. Herr talman! I många år har många ofta talat om nödvändigheten av en väl avvägd lokalisering. Ändock pågår etablering av industrier och sysselsättningsskapande projekt efter ett mönster som på lång sikt uppenbarligen blir felaktigt, dyrbart och miljöförstörande. Några riksdagsmän från de sydligare länen har i år motionsvägen föreslagit en regional samordning av länsoch kommunalplanering, detta mot bakgrunden av den starka befolkningskoncentration som pågår i Malmöhus län. Visserligen är det varje kommunal mans ambition att föra industrier och andra sysselsättningsobjekt till just sin stad, men frågan är om inte ett ensidigt kommunalt tänkande, mycket vällovligt ur den egna kommunens synpunkt, ändå på så vis kan snedvrida en förnuftig samhällsplanering i stort. Sålunda måste vi ge länsstyrelsen i Malmöhus län rätt när den påpekar att även om fördelarna är respektingivande så är också nackdelarna av en kraftig koncentration av bebyggelsen i öresundsregionen betydande. Länsstyrelsen säger i Länsplan 68: »Utvecklingen går mot ett allt större arealbehov per invånare. Risken är stor för att det så småningom uppstår en alltför kompakt stadsbebyggd yta omkring Malmö/ Lund med nackdelar i form av trafiksvårigheter, knappa fria ytor och en otillfredsställande samhällsmiljö samt brist på utrymmen för expansion eller nya behov. Därtill kommer att områdena kring Malmö och Lund utgör landets bästa jordbruksområde.» Ja, herr talman, nog ligger det många starka argument i dessa ord, argument som ger oss anledning att ställa frågan: vart är vi på väg? Får vi om ett par decennier en sammanhängande storstadsbebyggelse över hela malmölänet, samtidigt som andra landsdelar tömmes på sysselsättning. Den nu avgångne inrikesministern har i sin huvudtitel varnat för sådana storstadsbildningar. Jag ger honom helt rätt. Det verkar närmast som om markspekulerande byggnadsfirmor av både enskild och allmän karaktär — med den vällovliga ambitionen att göra sitt företag tjänster — i många fall leder utvecklingen. Därvid kommer utrymmet för miljö och framtidsplanering i skymundan. Fördelen av en länsplanering styrd av ett samordnande organ är uppenbar. En planering över länsgränserna måste till. Goda kommunikationer ger säkert regioner som södra Småland eller Österlen lika goda möjligheter att bli lokaliseringsorter som malmölänet. Nu står vi exempelvis i malmölänet inför nöd vändigheten att leda vatten från sjön Bolmen i Småland till södra Skåne. Vårt vattenbehov är så stort här redan nu att vi, om vi inte gör detta, skulle behöva tära på våra grundvattentillgångar, vilket innebär en fara för uttorkning av växtligheten. Att fortsätta den nuvarande inflyttningen till västra Skåne är en föga framsynt åtgärd. Vi har en stor värdefull tillgång i att ha ett land med jämförelsevis stora ytor. Varför skall vi inte ta en sådan nationaltillgång till vara? Vill vi verkligen med öppna ögon gå en sämre tillvaro till mötes? Säkert inte, men vi måste i tid bemästra problemen innan det blir för sent. Herr talman! Under de senaste dagarnas debatt om den nordiska tullunionen har jordbrukspolitiken visat sig vara ett av de känsligaste områdena, detta mot bakgrunden av Danmarks stora och svårsålda överskott på jordbruksprodukter. Svenskt jordbruk ser med ganska stor oro på de propåer som har skymtat fram. Jag tänker på frågan huruvida den svenska regeringen skulle vara beredd att via en prispress mot svenska produkter banta ner svensk jordbruksproduktion med 20 procent och däröver. I TV-utfrågningen anmälde dock statsministern sin ovilja därtill. Jag hoppas — och svenska jordbrukare med mig — att man inte med prispressande åtgärder av nämnt slag blottställer ett jordbruk, vilket som bekant har betydligt dyrare arbetskraft och kostnader än det danska. Därtill kommer att den danska animalieproduktionen i mycket hög grad bygger sin produktion på den billigare transoceana fodermedelsimporten. Detta bidrager kraftigt till en onödig ökning av det danska, enkannerligen det europeiska, animalieöverskottet. Låt mig därför till sist uttala den förhoppningen att frågorna blir behandlade med all den varsamhet som en priskänslig näring har rätt att få beaktad.

Herr talman! Miljövårdsfrågorna har de senaste åren fått en dominerande plats i den allmänna debatten. Detta inte utan skäl. Om angelägenheten av att på miljöområdet göra stora insatser råder inga delade meningar. Det råder heller inga delade meningar om att detta är en oerhört svår och komplicerad fråga. Riksdagen och andra organ kan stifta lagar och utfärda bestämmelser om t.ex. naturvården, men för att nå resultat fordras den enskilda människans medverkan — här som på så många andra områden. Till miljövården hör också den psykiska miljön, andan hos folket. Här gäller samma sak: riksdagen kan skapa ramar inom vilka människorna skall leva, men miljön — andan — inom dessa ramar skapas av de enskilda människorna. Det krävs med andra ord både inom den fysiska och den psykiska miljövården ett verkligt allemanstag om några resultat skall kunna nås. Samhället blir mer och mer kollektivistiskt. Detta inte sagt som kritik mot något speciellt politiskt parti. Här har vi alla bara att konstatera att så är fal let. Det är en följd av utvecklingen helt enkelt, och i många fall en nödvändig utveckling. Faran finns emellertid att den enskilda idealismen i detta läge uttunnas eller helt enkelt försvinner. För många människor med livsproblem gäller att sinnet är skört och att förståelsen från enskilda människor är den största hjälpen. De ideella organisationerna har betytt mycket för vårt lands välståndsbyggande, inte minst genom de enskilda medlemmarnas engagemang när det gällt att lösa andra människors problem och svårigheter. även i dessa organisationer kan ett ensidigt kollektivistiskt tänkande bli en verklig fara. Den enskilde medlemmen överlämnar ansvaret till styrelsen, styrelsen sneglar på länsoch riksförbund och dessa i sin tur sneglar på landsting och riksdag. I ett PM från statsrådsberedningen har statssekreterare Ingvar Carlsson bl.a. sagt, att om vi är öppna för och kan skapa förutsättningar för kontakt med enskilda människor och organisationer bör medlemmarna kunna uppleva att deras åsikter kan föras fram och prövas, och att detta är den meningsfulla vägen när det gäller att få till stånd angelägna förändringar. — Så långt Ingvar Carlsson. Den enskilda människans engagemang måste med andra ord ökas. Men ett sådant ökat engagemang fordrar gensvar från politikernas sida, givetvis också från organisationernas. Vi spårar ett sådant ökat engagemang, inte minst hos ungdomen — ett engagemang som både skrämmer och inger förhoppningar för framtiden. En viss del av dagens ungdom som revolterar kanske söker någon form av individual-kollektivistisk kombination som löser de problem som vi misslyckats med. Inför dessa stora och olösta problem på den mänskliga samlevnadens område får vi äldre kanske lära oss förstå att ungdomligt nit och ungdomlig hänförelse inte alltid kombineras med det mått av tålamod som vi ofta ser som naturligt. Det är väl, herr talman, inte alltför ofta som tidningen Stridsropet citeras i denna kammare. Jag tar mig dock friheten att läsa upp ett avsnitt ur en artikel i den tidningen. Där står följande: »Kanske man kan förutspå att de unga, som nu under drastiska former ger sin förtrytelse till känna, kommer att luttras och mogna också de, liksom den första tidens unga frälsningssoldater. Om några år skall de återfinnas, en hel del erfarenheter rikare, i några av de välfärdsorganisationer som då existerar, där de kommer att göra en god insats genom sin målsättning, sitt nit och sin iver att på något sätt förbättra den förmörkade värld vi lever i. De blir utan tvivel män i staten en dag — ”de forna pojkarna”. I regel befinns att tiden läker alla sår och att ökad livserfarenhet ger personligheten mognad. Den sortens ungdom brukar i början kosta på sig en del extrema saltomortaler i umgänget med sina medmänniskor, och man kan mycket väl förstå att det är lättast att avfärda dem som okunniga och verklighetsfrämmande, för att inte säga något än värre.» Med detta vill jag på intet sätt säga att allt vad de unga tar sig till kan accepteras. Jag har förut sagt att det krävs ett allemanstag. Det krävs ett samarbete mellan riksdag, landsting, stadsoch kommunalfullmäktige å ena sidan och organisationerna och den enskilda människan å den andra sidan. Det allmännas stöd till organisationerna måste fortsätta och ökas. Men med detta stöd måste följa ökat ansvar hos organisationerna och deras medlemmar. Stö det får, med andra ord, inte minska den ideella synen. Det är ju faktiskt så att den mänskliga lyckan består i att göra något för andra — ett påstående som väl ingen vill gendriva. Vi är ställda vid varandras sida med en enda uppgift: att tjäna varandras livsmöjligheter. Vi har här i riksdagen vid flera tillfällen på vårt partis förslag behandlat de ensamståendes stora problem. Ensamhetens nöd är framträdande även 1 det västerländska industrisamhället. Hela problematiken kring de ensamstående ligger inte i skatteoch bostadsfrågorna, inte i frågan om utrymmesstandard eller enpersonshushåll. Det är bra om vi kan lösa dessa problem. Men därmed är inte hela frågan löst. Det krävs mer. Även när det gäller de ensamståendes problem måste vi finna en mekanism till ett samarbete mellan det allmänna och allmänheten. Utan tvivel är det så att den enskilda människan i många avseenden kan göra mer än både riksdag och enskilda anar. Vad betyder inte en vänlighet, ett personligt engagemang för en ensam och prövad människa. En annan grupp med stora svårigheter, som vi också diskuterat, är de förut straffade. Vårt parti krävde en propagandakampanj bland allmänheten för ökad förståelse för dessa människor. Den avslogs. Bland arbetsgivarna och bland de anställda har en sådan propaganda visat sig ge mycket goda resultat. De förut straffade har av sina arbetskamrater mötts med förståelse, och det har haft en avgörande betydelse för många av dem. Men dessa människor är ju inte på arbetsplatsen hela dygnet, utan de måste bo någonstans, och de måste fördriva sin fritid någonstans. Där skulle en propagandakampanj ha betytt mycket. Låt mig säga, att det här behövs massupplysning i skolorna, i radio och TV, i annonser och broschyrer. Det behövs mera kontakt mellan det allmänna och organisationerna. Därigenom skulle man kun na nå ut till den enskilda människan, utan vars hjälp vi inte kommer fram till någon lösning av dessa problem. Låt mig till slut säga, herr talman, att alla våra moraliska och etiska värderingar beträffande den mänskliga samlevnaden och rörande vår rättsuppfattning i Övrigt bygger på kristna grundprinciper. Detta gör att staten som hittills bör ha en positiv inställning till att dessa värden bevaras. Största möjliga stöd till och neutralitet i behandlingen av de ideella organisationerna fordras för att ge de framåtskridande krafterna rätt kurs. Kanske har vår fostran av ungdomen fått en teoretisk slagsida till nackdel för den etiska fostran. Den borde vara minst lika viktig. Från allmän idépolitisk synpunkt är frågan om människosynen det mest spännande och mest värdefulla i miljödebatten. Frågan om kollektivt och individuellt ansvar bör bli föremål för en ingående debatt.

Herr talman! Jag tänkte ta upp några problem som berör utbildningspolitiken och då i första hand de problem som närmast gäller den högre utbildningen. Vi får i årets statsverksproposition för första gången några rykande aktuella siffror, som kanske belyser situationen inom det högre utbildningsväsendet bättre än många ord. Som vi vet fattade riksdagen år 1965 ett beslut om utbyggnad av universitet och högskolor. Då förklarade regeringen att den största utbyggnad som kunde ske begränsades till 87 000 studerande år 1972. Längre sträckte sig inte möjligheterna att tilldela denna sektor samhälleliga resurser. I årets statsverksproposition blir vi nu informerade om att det hösten 1968 fanns 105 000 studerande vid universiteten. I förhållande till den planeringsram som skall gälla för i år är det ungefär 40 procent fler studenter än vad vi hade räknat med såsom maximalt. Där till kommer att det inom de filosofiska fakulteterna, där planeringsramen angav sammanlagt 29 000 studenter, redan i dag finns 60 000 studenter. Beträffande resurserna kan vi konstatera att man inte har förmått följa planeringsramen. Det är alldeles ostridigt att universitet och högskolor har fått en betydligt mindre resurstilldelning än vad de har tänkt sig. Där har alltså uppstått ett gap mellan de resurser som man har till förfogande och de resurser som krävs för att man skall kunna ge en vettig undervisning. Detta har naturligtvis resulterat i att förhållandena vid universitet och högskolor kanske är på gränsen till kaos. Jag tycker det är angeläget att framhålla detta, ty det ger liksom bakgrunden till många av de diskussioner som för närvarande pågår, framför allt vid universiteten. Det är — jag kan inte använda något annat ord — ett misslyckande i regeringens utbildningspolitiska uppläggning. Vad har man nu för recept när det gäller att lösa detta problem? Jag avser inte, herr talman, att gå in i någon detaljdiskussion om proposition nr 4 angående omorganisation av studierna vid de filosofiska fakulteterna. Det ges ju tillfälle härtill om någon månad. Man kan väl bara rent generellt konstatera att det receptet litet grand påminner om strutspolitik. Vad man saknar är en vision eller framtidssyn från regeringen på den högre utbildningspolitiken. Om vi ser tillbaka kan vi konstatera att den trend som på sin tid fanns exempelvis på realskoleområdet återkom 20 —25 år senare beträffande studentexamen. Ytterligare 20—25 år senare återfinner vi samma trend inom det högre utbildningsväsendet. I och för sig kan det inte vara så svårt att göra en analys. Vi kan konstatera att den trenden har funnits exempelvis i USA, som allmänt sett ligger 15—20 år före oss i utvecklingen. Vi borde alltså kunna dra lärdom och erfarenheter av detta. Regeringen är emellertid i sin utbildningspolitiska uppläggning inte beredd att ens föra ett resonemang kring konsekvenserna av den faktiska utveckling som skett, och det är ett fattigdomsbevis. Det recept som man nu skriver ut innebär en drastisk åtgärd, som jag ser det vidtagen i panik. Man tar ju helt avstånd från alla kvalitetskrav på utbildningen. Det gäller att på tre år få i väg ungdomarna från universiteten. Vad de sedan lär sig är av mindre betydelse. Någon som har gjort ett försök till jämförelse med den högre utbildningen i andra länder lär ha hittat endast ett land i Europa med en så kort akademisk utbildning, och det är Albanien. Vid en jämförelse med de övriga nordiska länderna kan vi konstatera att utbildningen för primärexamen där är ungefär dubbelt så lång som i Sverige. Det kan vara en tankeställare i diskussionerna om den nordiska gemensamma marknaden. Sedan är det fråga om sättet att genomföra detta. Jag finner det mycket klart att det rör sig om en panikåtgärd. Det ursprungliga förslaget, det som i debatten har benämnts UKAS, kom inom parentes sagt fram på grund av en mycket knapp majoritet i riksdagen. Ett pikant inslag i bilden är ju att regeringen fick majoritet uteslutande med hjälp av vänsterpartiet kommunisterna. Styrkeförhållandena var sådana då. Situationen är pikant, därför att det sägs att det är kommunisterna som i första hand har drivit kritiken mot UKAS. Den arbetsgrupp som utformade förslaget gjorde det uteslutande på direktiv från regeringen. Kritiken mot förslaget faller alltså helt och hållet på regeringen. Det som varit värdefullt i den treåriga diskussionen efter regeringens beslut är den offentliga debatt som för första gången kommit till stånd kring dessa frågor. Det finns emellertid anledning att rikta en icke ringa kritik mot det sätt på vilket debatten har förts. Herr Sten Andersson sade här i går att vi självfallet skall ha en dialog med vänstergrupperna — vi skall lyssna på dem, och vi skall också föra fram våra argument — det tycker jag att alla kan vara överens om. Formerna för den debatten måste dock vara de allmänt vedertagna, nämligen de demokratiska formerna. Mig förefaller det som om regeringen fallit i den mycket enkla fällan att diskutera med vänstern på vänsterns villkor. Det gäller icke endast målsättningsdebatten utan också resonemangen rörande studieformerna. Jag hade anledning att delta i den beryktade debatten på kårhuset i Stockholm i söndags och upplevde alltså studenternas sätt att argumentera gentemot statsrådet Moberg. Min personliga uppfattning är att statsrådet gjorde rätt när han gick därifrån. Det finns inget skäl att ta emot invektiv hur låga som helst. Men det blir så, när man är beredd att diskutera på deras villkor som icke är intresserade av annat än att indoktrinera de studerande och ge dem en utbildning ungefär sådan som den vi fann när vi besökte Östtyskland och studerade universitetsoch högskoleutbildningen där. Parallellen är mycket intressant. Menar regeringen allvar — och jag trodde att den gjorde det — med diskussionerna om studentdemokratin, där de olika grupperna skall få delta och säga sin mening innan beslut fattas, så finns det emellertid inget skäl att inte låta dem komma till tals. Det är därför rimligt att uppskjuta ställningstagandet till propositionen intill dess att dessa organisationer — det rör sig naturligtvis inte bara om studenterna utan också om lärarorganisationer och universitetsorganisationen — får tillfälle att avge ett yttrande. Jag tror att detta skall vara möjligt utan att avsevärt skjuta på ställningstagandet till propositionen. Jag finner det särskilt motiverat därför att det är alldeles uppenbart att om man skall göra en så pass radikal omläggning av studierna som det här är fråga om så finns det rent psykologiskt skäl för att förankra ett ställningstagande till förslaget hos dem som i första hand berörs av omläggningen. En annan fråga är när omläggningen skall genomföras, men det är en detaljfråga som får anstå till debatten kring dessa frågor. Med djupt beklagande vill jag konstatera att den principiella och viktiga synpunkten på hur den högre utbildningen skall läggas upp under de närmaste åren helt saknas. Det finns ingenting av detta i propositionen, och det aviseras inte heller någonting som kan ligga till grund för principiella diskussioner. Jag tror — det är naturligtvis mera en tro än ett vetande — att vi får acceptera att en växande grupp av ungdomar kommer att vilja genomgå en högre utbildning. Om en sådan utbildning är rätt upplagd, tror jag att den är till gagn för samhällsutvecklingen och naturligtvis också för den enskilda individen. Konsekvenserna härav får vi bara beredda att ta. Det är diskussionen omkring denna fråga som debatten i första hand borde koncentreras till innan man bestämmer sig för drastiska delreformer. Herr talman! Det var dessa reflexioner jag ville framföra i remissdebatten.

Herr talman! Jag vill i mitt anförande ta upp några frågor som berör inrikesdepartementets del av statsverkspropositionen. Det gäller länsoch riksplanering, regionpolitik och näringslivsfrågor. I statsverkspropositionen lämnas en utförlig redovisning för Länsplanering 67 som den har kallats, vilken nu har bearbetats inom inrikesdepartementet. Jag vill slå fast att det föreligger ett stort behov av en planeringsverksamhet av sådant slag som här redovisas. Det är anmärkningsvärt att vi inte tidigare, t.ex. i samband med lokaliseringsbeslutet år 1964 eller i anledning av det långvariga utredningsarbete som föregick detta beslut, haft tillgång till ett underlag som liknar det som nu håller på att arbetas fram. Det finns tyvärr många exempel på hur bristande planering och bristande samordning mellan olika myndigheter har lett till mot varandra stridande åtgärder, med ineffektivitet och dåligt resultat som följd. För att begränsa mig till det lokaliseringspolitiska området kan jag nämna att lokaliseringspolitik satts in inom vissa regioner, med stora kostnader, samtidigt som man låtit kommunikationsmedel, skolor och andra serviceinrättningar försvinna från orten. Jag tror att ett bättre och ett mera bestående resultat hade uppnåtts, om i linje med en klar målsättning om att satsa på en region en samplanering skett av alla åtgärder där samhället kommer in i bilden. Då tror jag också att man hade mött ett annat gensvar även från det enskilda näringslivets sida. Det finns nämligen en faktor i detta sammanhang som är viktigare än många direkta åtgärder: den tilltro man i en bygd, i en ort hyser till framtiden, de enskilda människornas tro på att vad man lägger ned i form av arbete eller kapital inte skall förlora sitt värde om ett eller annat år på grund av att samhället eller näringslivet i övrigt vänder området ryggen. Den nu genomförda länsplaneringen visar behovet av att man på det regionala planet förstärker samhällsplaneringen och skapar den fasta förankring av planeringen som en ökad länsdemokrati innebär. Det torde inte räcka med en samhällsplanering bara i kommunerna och på riksplanet. Därför fäster man stora förhoppningar vid de synpunkter som har redovisats i länsdemokratiutredningen, och man förväntar förslag i anledning av den så snart som remissbehandlingen avslutats. Planeringsverksamheten är ju inte i sig själv ett mål utan bara ett medel vid utformningen av de åtgärder som skall vidtagas. Det är här de verkligt svåra uppgifterna möter: att med ledning av prognoser fastställa planer och att följa upp och verkställa planerna. Det är ofta kontroversiella uppgifter, och den omständigheten understryker än mer behovet av att planeringen ligger väl förankrad i demokratin liksom att vi behöver en mer utvecklad länsdemokrati. Bristerna i den nuvarande utvecklingen, som jag ser den, ligger kanske mest däri att man har följt utvecklingstendenserna utan allvarligare försök att klarlägga vart utvecklingen leder. Man har följt minsta motståndets lag. Utvecklingen i sig själv har betraktats som oundviklig och ödesbestämd. Försöken att styra den i, enligt vår uppfattning, förnuftigare banor har varit alltför vaga och kommit alltför sent. Jag tror att detta är faran också med Länsplanering 67. Prognoserna enligt alternativ 2, som ju skall innebära länsstyrelsernas bedömning av innebörden i pågående utbeckling, har ofta fått bli även målsättning. Man har alltså följt utvecklingstendenserna och sagt, att det är också vår målsättning. En sådan målsättning har för de orter som blivit negativt klassade betytt ännu ett hinder att kämpa mot. Målsättningen i sig själv leder till ökad benägenhet att söka sig bort från sådana orter, även bland dem som haft något att ge området i form av företagsamhet eller idéer av något slag. Det är inte underligt att många tänker på framtidsmöjligheterna, var man kan räkna på bästa värdebeständighet osv. Följden av att man accepterar utvecklingen utan att ingripa har blivit en snedbelastning i fråga om bebyggelsen, en överkoncentration till några få städer, under det att hela landsändar töms på människor. Ute i landet kämpar kommunalmän och andra för att motverka ytterligare befolkningsuttunning. Man vill hindra att servicen ytterligare försämras, att sysselsättningen ytterligare minskar, att skolor och andra anläggningar skall stå oanvända. Man vill motverka en skiktning av befolkningen som innebär att åldringar och handikappade lämnas att ensamma tyna bort i glesbygden. Jämsides med detta arbetar forskarna och samhällsplane rarna mot överkoncentrationens verkningar i form av miljöförstöring, sociala problem, trängsel, inflationstendenser och höga kostnader i storstadsområdena. En mer balanserad bebyggelsefördelning i landet skulle ha besparat samhället stora utgifter och människorna många problem. Jag tycker det finns anledning att klart säga ut, att nu fordras det verkliga kraftåtgärder från samhällets sida för att åstadkomma en jämnare utveckling. Efter några år med tendenser till en mera balanserad utveckling synes nu problemen öka. Befolkningskurvan i Norrland och en del andra län pekar brantare nedåt. Koncentrationstendenserna ökar i storstäderna. Under 1968 skedde inte mindre än 40 procent av nyproduktionen av bostäder på tre orter i landet, Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtidigt kan jag berätta att i min hemtrakt, ljusdalsregionen, får vi endast bygga något mindre än hälften av de bostäder, som länsplaneringen ansett som ett minimum för att man skall kunna förverkliga den målsättning man uppställt för området. Invånarna i ett sådant område har mycket svårt att förstå logiken i en politik som innebär att vi inte får bygga bostäder; när vi har brist på bostäder, när vi har arbetslösa byggnadsarbetare i överflöd, när byggnadsmaterial i stor utsträckning finns inom området och när vi har planeringen klar. I sådana områden, som har klassats som områden man måste satsa på, vore det väl rimligt att man finge i varje fall lindra den tillfälliga arbetslösheten genom att bygga de bostäder som ändå kommer att behövas framdeles. Jag tror att det är i hög grad angeläget att man söker klarlägga konsekvenserna av en fortsatt omfördelning av befolkningen. Vad händer med en bygd som avfolkas, hur reagerar de människor som blir kvar när den arbetsföra delen av befolkningen värvas till andra orter långt hemifrån? Var går den gräns där samhället måste ingripa och ta hand om den rest som blir kvar? Hur rimmar denna utveckling med dagens krav på jämlikhet i ekonomiskt och socialt hänseende? Vad kostar denna omvandling samhället? Hur ser den ort ut som vid en vägning av olika faktorer mot varandra är mest lönsam och trivsam, hur kommer miljöfrågorna att påverka bebyggelsen i fortsättningen? Det är en rad problem som måste klarläggas innan man bara låter utvecklingen gå vidare utan att söka styra den. Dåvarande statsrådet Johansson uttalar emellertid några tänkvärda ord i sin del av statsverkspropositionen: »Det kan finnas skäl för samhället — inte minst av stabiliseringspolitiska hänsyn — att medverka till en mera dämpad och balanserad utveckling i de starkast expanderade regionerna.» Detta uttalande hälsar vi med tillfredsställelse. Vi hade nog önskat — eftersom regeringen nu i alla fall sitter kvar — att herr Rune Johansson hade stannat kvar på sin statsrådspost och försökt förverkliga den målsättning som han här uttryckt. Man frågar sig om det är bara en avskedsönskan när han nu lämnar sitt arbete, eller om det är en ny giv inom socialdemokratin. Kan vi vänta socialdemokratiska utspel på det här området? På område efter område har vi ifrån centerpartiet eller dess föregångare krävt en del uppmärksammande åtgärder: lokaliseringspolitiken, miljöpolitiken, näringspolitiken. Först efter en tid har socialdemokraterna också kommit underfund med att åtgärder måste vidtas, visserligen under dramatiska uttalanden som gett sken av att det varit fråga om ett nytänkande. Vi är givetvis glada åt att den politik vi ansett vara riktig efter hand tas upp. Det är bättre sent än aldrig, men jag tror att resultatet skulle ha kunnat bli betydligt bättre och insatserna mer begränsade och mindre kostsamma om åtgärderna satts in i tid. Vi får därför hoppas att det på detta område snarast görs ett utspel av något slag.

Så långt är allt i sin ordning.

Ta exemplet Gävleborgs län, där Gävle—Sandviken är det område som alltså skulle kunna erbjuda <lokaliseringsalternativ gentemot stockholmsområdet. Skulle vi då sluta satsa på de städer och den köping i Hälsingland, som ligger i lokaliseringsområdet och i stället sätta in alla våra resurser på Gävle—Sandviken-området, som ligger utanför stödområdet? Jag tror man kan sätta många frågetecken här. Städer och orter av mindre storlek än de här nyss nämnda behöver sina omland för att över huvud taget kunna hålla en befolkningsbalans. Under alla förhållanden kommer en viss befolkningsförskjutning ändå att ske till dessa regioner. Vad som är väsentligt däremot är, att man verkligen försöker att genom åtgärder för stadsplanering, fritidsverksamhet, kulturella aktiviteter m.m. göra dessa stadsområden av Gävles typ till attraktiva alternativ för lokalisering gentemot storstäderna, utan att flytta befolkningen från länet i övrigt. Det alternativet finns redan om man vill ägna sig åt den uppgiften. Det fordras varsamhet, mycket studier, forskning och diskussioner innan man går till att forcera omilyttningen inom länen. Bland de åtgärder som nu måste till är att man verkligen tar upp frågan om en utflyttning av statliga företag och undersöker möjligheterna att förlägga blivande ökning av den statliga verksamheten utanför Stockholm. Regionplanefrågorna för storstockholmsområdet är högst aktuella, och man får verkligen hoppas att några av förra statsrådet Johanssons tankegångar kommer att verka i den fortsatta behandlingen. Utflyttning av enskilda företag från storstadsområdena bör också vara möjlig. Det kan ske genom stimulans till sådana företag och genom information om de möjligheter som faktiskt finns utanför storstadsområdena. En uppföljning av dessa företags utlokalisering till andra orter i landet bör också ske. Själva lokaliseringspolitiken måste fortsätta, gärna under namnet regionpolitik. Att den måste utvidgas är uppenbart. I vågskålen ligger kravet på miljöfrågornas lösning, beredskapssynpunkter, jämlikhetskravet. Jag tror också att lönsamhetssynpunkterna väger tungt om man gör en totalbedömning, där både företagsekonomi och samhällskostnader vävs samman. För att lokaliseringspolitiken skall lyckas måste vi i väsentlig grad lita till det enskilda näringslivet. I flertalet orter är det i huvudsak endast mindre och medelstora företag som svarar för sysselsättningen. Ofta måste en ökad sysselsättning åstadkommas genom utvidgning av befintliga företag. I andra fall är det lättast att också få nyetableringar inom denna grupp av företag. Man har även anledning att kräva av de större företagen att de tar lokaliseringsmöjligheterna under omprövning. Det finns en del goda exempel på stora företag som har lagt underavdelningar ute i landet. Andra har medverkat först när de har fått särskilda förmåner även för utbyggnad på huvudorten. Slutligen finns det rätt många stora företag som är ganska kallsinniga till lokaliseringspolitiken. Storföretagen borde dock inse att de, om de inte praktiserar utlokalisering, kan få en del kostnader i fråga om miljöfrågornas lösning. De kan få svårigheter med arbetskraften etc. Dessutom bör man räkna med konsekvensen att om inte storföretagen är benägna att skapa sysselsättning på orter, där man anser att sådan måste finnas, måste vi kräva av samhället att man där etablerar statliga företag. Den aspekten bör också komma med i bilden vid bedömningen. Denna möjlighet, liksom att kooperativa företag medverkar, måste också på allvar prövas vid den framtida lokaliseringspolitiken. Näringspolitiken blir brickan i spelet om riksplanering och regionplanering. Förutsättningen för att vi skall kunna bygga ett sunt och trivsamt samhälle med ökad jämlikhet, ökad standard, ökad valfrihet är att vi har ett näringsliv som är lönsamt, livskraftigt, konkurrenskraftigt. Förutsättningen är ju också att vi kan sälja vår växande produktion. Vi måste i ökande grad sälja vår tillverkning även utanför landets gränser, eftersom vi undan för undan rationaliserar vår industri, vi strukturomvandlar vårt näringsliv, vi tar arbetskraft från jordoch skogsbruk och från andra än så länge dolda arbetskraftsområden. Vi borde vara överens om en sådan målsättning. Men socialdemokratin har ännu inte funnit melodin i näringspolitiken. Till en del har man accepterat blandekonomin, till en del kan man tänka sig samarbeta med näringslivet. Ibland görs uttalanden som kan tolkas som uttryck för respekt och förståelse för krafterna inom det enskilda näringslivet. Men ibland återfaller man till den gamla attityden, där företagen är boven i dramat. Inte minst de mindre företagen har ofta mött påståendet att de är onödiga, att de gott kan läggas ner om de inte kan betala så och så höga löner, osv. Särskilt under valrörelsen kunde man möta denna attityd av motvilja från socialdemokratins sida. Jag vill på en gång slå fast att om man strävar efter att våra företag skall vara lönsamma, så är inte detta detsamma som att man bidrar till en sned och orättvis inkomstfördelning. I den mån enskilda tar ut onormala inkomster från företagen, så är det här som på andra områden samhällets beskattning och andra korrektionsmedel som sätter in. Men lönsamma företag är ett samhällsintresse. De är förutsättningen för sysselsättning, trygghet, standardhöjning, nya reformer. Vi har i detta land en god grund att bygga på. Mycket skulle kunna sägas om näringslivets effektivitet, uthållighet, konkurrenskraft osv., inte minst inom de mindre och medelstora företagen. Men socialdemokratin har inte tillvaratagit den drivkraft som ligger i det system som detta näringsliv representerar. Man har inte tillräckligt satsat på de framstegsmöjligheter som ligger i de enskilda människornas egen vilja till initiativ, verksamhet och ansvar. Regeringen har inte helt tillvaratagit de möjligheter som vi faktiskt har att uppnå optimal effektivitet och utveckling genom att skapa samverkan och förståelse gentemot näringslivet. Centern deklarerade redan på 1930— 1940-talen att det i vårt samhälle skall finnas såväl enskilda som kooperativa och statliga företag. Den företagsform som är effektivast för en viss uppgift skall användas. Erfarenheten har visat att enskilda företag i flertalet fall fortfarande är effektivast. Men där särskilda skäl föreligger, måste statliga företag verka. Den hastiga strukturomvandlingen och kravet på mycket stora satsningar kan medföra att sådana fall kommer att öka. Men statens huvuduppgift är att vara vårt gemensamma instrument, som med sina resurser, sin överblick och sina befogenheter drar upp de ramar inom vilka näringsliv och samhällsverksamhet fungerar, och som stimulerar och underlättar då så behövs. Om nu socialdemokraterna mer och mer accpeterar denna centerns linje så är det bra. Då kanske vi kan ta fram de samarbetstraditioner som finansministern talar om, sätta oss vid runda eller avlånga bord till gemensamma överläggningar om hur den i det föregående omnämnda ramplaneringen bör se ut.

Herr talman! Mycket av det herr Johan Olsson nyss anförde är av stor betydelse för hela vårt land, och jag instämmer i en hel del av det. Främst borde det dock ha avlyssnats av representanterna för storstadsregionerna, men skådar man ut över första kammarens trivsamma plenisal så finner man total ödslighet över stockholmsbänken, göteborgsbänken och malmöbänken. Årets statsverksproposition är, som förut sagts, ovanligt fri från sensationer, och de möjligheter till debatt den erbjuder är vid det här laget tämligen uttröskade. Jag vill därför begagna mig av den relativa frihet till ämnesval, som remissdebatten erbjuder, till att påtala några missförhållanden i samhällsdebatten som oroar mig och som jag tror att vi politiker delvis är skuld till och därför borde kunna råda bot på. Jag syftar på den bristande förståelsen mellan å ena sidan riksdag, regering och myndigheter och å andra sidan den stora allmänheten. Jag oroar mig även för den bristande kontakten mellan de som man säger etablerade i samhället och ungdomarna, framför allt en grupp högröstade studerande, som i desperat anarkism vill sätta sig över de demokratiska spelreglerna och införa någon form av gatans parlament. När det gäller förståelsen mellan t.ex. riksdagen och allmänheten skulle den na i hög grad underlättas om vi bemödade oss om ett förståeligt, enklare och mera rent svenskt språk. Visst måste vi godta många utländska ord och låta dem smälta in i vårt eget språk. Men jag har i årets motionsflod läst igenom en rad motioner, som även för en van läsare av både fackoch skönlitteratur måste förefalla vara skrivna på något slags kvasivetenskapligt fikonspråk. Vad sägs om uttryck som »mer eller mindre irreversibla markutnyttjanden», »det mest adekvata», »implicerat» och »miljöpreferenser» för att nämna några exempel. Trots alla goda råd vi fått i tal och skrift att använda ett enklare språk i stället för kanslisvenskan, kryddad med obegripliga ord, fick jag på min uppmaning att översätta ett skrivelseförslag till svenska likväl möta följande argument: »Detta är ju ändå inte någon populärartikel, utan den måste ha en viss tyngd.» Det är således fint att krångla till enkla sammanhang. Men hur tror man sig då kunna nå kontakt med allmänheten och få förståelse för sina synpunkter om man gör språket invecklat och krångligt och skriften oförståelig? Samtidigt föreslås i en proposition, som är under utskottsbehandling, en minskad utbildningstid för lärare i modersmålet. Orsaken till den bristande förståelsen mellan de s.k. etablerade i samhället och en grupp nyvänsterinriktade studerande ligger på ett djupare och allvarligare plan. Möjligen kan dessa ockupanter och demonstranter tro sig företräda någon form av radikalism. Den som varit med om 1920 och 1930 talens spänningar och utveckling vet att dessa ungdomar i stället representerar eller är på väg mot rena reaktionismen. Men varför? Visst finns det brister i samhället, och generationsmotsättningar är ju inte något nytt, de är väl snarare ofrånkomliga. Men ligger motsättningarna verkligen på det planet? Aldrig tidigare har ungdomen haft det bättre förspänt med omvårdnad, studiehjälp och yrkesutbildning än våra dagars ungdom. Ändå revolterar man. Varför? Visst har bostadsfrågan varit och är bekymmersam, men den kan ju inte vara skälet. Bostadssituationen var än sämre på 1950-talet. Uttolkningarna är många, och jag vågar påstå att vi lyssnar till ungdomen mer lyhört och med större allvar än någonsin. Svaret på frågan varför man revolterar är dock inte givet. Bråket i och för sig kan inte ha något självändamål, och man får ju komma fram med sina synpunkter ända upp till högsta nivå. Vad man tror sig kunna finna är att gruppen odemokratiska reaktionärer är mycket begränsad, men att den i massmedia framför allt i radio och TV — ges oproportionerligt stort utrymme, vilket i sin tur föder en masshysteri. Jag skulle helt vilja instämma med försvarsminister Sven Andersson i hans synpunkter härpå. Dels motiverar dessa ungdomars påhitt många gånger knappast något utrymme alls jämfört med andra inoch utrikes händelser av mycket större betydelse, som endast berörs i snävt avklippta »småsnuttar», dels är denna hysteri en av de allvarligaste följderna av en obegränsad publicitet för det avvikande och för bråkmakarna. Den utvecklingen kan vi inte låta fortsätta. Den har säkerligen även påverkat intresset för narkotika och andra samhällsföreteelser av oförklarlig karaktär, som vi fått på halsen. Den tränger även in på det politiska livet, i det att den främjar politisk PR-verksamhet av karaktären politisk exhibitionism — förlåt det utrikiska ordet. Detta skall inte fördölja en internationell inre oro, som griper även den allvarligt syftande ungdomen världen över. Också dagens nyheter har att berätta om sådant. Oron över vår oförmåga att komma överens över gränserna och lösa de stora världsproblemen griper oss alla. Det är oron över världs svälten i en värld som kunde ha överflöd av livsmedel, det är vattenoch luftvårdsproblemen och det är hotet från atomspill och kärnkrafter, om dessa inte kan tyglas. Det är en oro som inte bara gäller dagens sysselsättning i meningsfullt arbete, utan det är en oro inför tanken på att kanske inte ha någon framtid alls. Det är en oro över de etablerades oförmåga att lösa världsproblemen, som vi kan märka världen över, och som vi har all anledning att med allvar lyssna till. Men inte kommer man ifrån den genom oöverlagda våldshandlingar. Om jag från denna överblick går över till ett av våra egna problem kan detta synas som en västgötaklimax, men det gäller inte desto mindre en ur miljövårdssynpunkt mycket allvarlig sak. Det gäller den riksplanering som jag och några medmotionärer för några år sedan efterlyste i ett motionspar. Den tillstyrktes av samtliga remissinstanser och blev i utskottet föremål för en s.k. välvillig skrivning. I ett interpellationssvar något år senare lämnade dåvarande kommunikationsminister Palme det beskedet att en fysisk riksplanering igångsatts på det departementala planet. Jag lät mig därmed nöjas under förmodan att denna planering skulle ske öppet inför svenska folket och med parlamentarisk medverkan — i varje fall öppet redovisad så att markägare, industriföretagare och alla vi andra finge veta vad vi hade att rätta oss efter. De regionala och generala översiktliga planerna lämnar som bekant inte stora garantier. Trots att riksplaneringen således påbörjats på högsta nivå för flera år sedan uppkommer fortfarande gång efter annan kollision mellan olika intressen framför allt när det gäller lokalisering av storföretag inte minst vid västkusten som snart är fullexploaterad genom ett pärlband av mer eller mindre miljöförstörande anläggningar. Östersjöns problem är inte mindre. Givetvis skall vi ha industrier som ger sysselsättning och inkomster, och vi har plats för sådana. Vad vi inte vill ha är en utspridning av föroreningskällorna på en slump, vi vill inte att vår fina kust skall plottras bort genom en metodik av samma slag som när man plockar en kronärtskocka, ty här finns ingen fin botten att avnjuta sedan vi plockat färdigt. Har man förstört en kuststräcka genom felplanering av storindustrin, då är den i de allra flesta fall omöjlig att återställa då är den förstörd för friluftsliv och rekreation för all framtid. Nu senast gäller striden ett raffinaderi vid Brofjorden utanför Lysekil. Den är inte avgjord ännu, men man har liksom på känn att här kommer något att hända. Och där kommer en viktig principiell synpunkt in. Vi hade, som jag sagt, väntat oss att en översiktlig fysisk riksplanering — sådan som vi avsåg med våra motioner 1965 — skulle anvisa lämplig plats för ett sådant företag. Men nej, i stället finner vi att ett statligt verk — statens planverk — engagerat sig som konsult åt en enskild firma och därvid redan bundit sig för en rekommenderad lösning. Kan ett sådant system vara riktigt? Man måste förstå människor när de inte riktigt kan följa med då statens högsta planexpertis på ett förberedande stadium binder sig för en lösning. Kan man då i fortsättningen handla helt opartiskt? Hur skulle det vara om statens planverk i stället finge åt sig uppdraget att svara för den riksplanering, som riksdagen i försynta ordalag beställt? Dess fullföljande hastar nämligen, om vi skall få någon nytta av den och inte som ofta sker låta den redovisa vad som redan passerat — kasta jästen efter i ugnen, som det heter.

Herr talman! Jag utgår faktiskt ifrån att det är många av mina kamrater i denna kammare som liksom jag då och då får en liten glädjestund när det behagar ett eller annat statsråd att sakta skrida genom kammaren, från det ena dörrförhänget till det andra. Herr talman! Statsministern uttalade i gårdagens debatt att de borgerliga partiernas förslag i fråga om sysselsättningsfrämjande åtgärder i olika hänseenden icke skulle ha givit, som han sade, småbrukaren i Norrland en enda ytterligare krona. Det var, herr talman, ett synnerligen förvånande uttalande, och det kändes faktiskt som ett slag i ansiktet på alla dem som helhjärtat sökt förbättra levnadsvillkoren framför allt för glesbygdens folk i Norrland. Det kan omöjligen vara statsministern obekant att alla de borgerliga partierna framlagt många väsentliga förslag och flera gånger i bästa samförstånd. Jag skall ta ett enda litet exempel, och jag betonar att det är ett mycket litet sådant, som dock skall belysa ihåligheten i statsministerns uttalande. Statsministerns eget parti röstade förra året ned vårt förslag om en uppräkning av det norrländska mjölkpristillägget med 8 miljoner kronor. Men var och en måste väl ändå begripa att dessa 8 miljoner kronor skulle komma just jordbrukarna och då inte minst småjordbrukarna i Norrland till godo. Jag skulle vilja fråga statsministern: Hur kan man annars förklara vart dessa pengar skulle ta vägen? Nu får herr Erlander tillfälle att även i år se en motsvarande motion. Jag vill också framhålla att jag senast vid höstens remissdebatt själv framlade ett elvapunktsprogram syftande till omedelbara åtgärder i sysselsättningshänseende i detta fall i Norrbotten, men många av dessa programpunkter skulle också ha kunnat tillämpas inom andra områden i Norrland. Jag har inte sett något som helst resultat av detta. Herr talman! Trots alla olika lokaliseringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder har arbetsmarknadsläget på intet sätt förbättrats inom skogslänen. Inom dessa län bor cirka 20 procent av landets förvärvsarbetande befolkning, och under föregående år redovisades här 40 procent av landets totala arbetslöshet. Siffrorna talar för sig själva. Mycket skulle kunna sägas om den lokaliseringspolitik som hitintills har förts. Det kan ifrågasättas om de avdelade resurserna har disponerats på det mest effektiva sättet. Har lokaliseringsstödet verkligen medfört den expansionsstimulans som man ursprungligen hoppades på? Har det i stället endast medfört en tidigareläggning av sådana investeringar som ändock senare skulle ha kommit till stånd? Frågorna är berättigade med hänsyn till den markanta nedgången i antalet ansökningar om lån och bidrag under senare år. Lån och bidrag har också lämnats på så sätt att de endast många gånger varit en alternativ finansieringsform. Tyvärr synes lokaliseringsstödet inte heller ha medfört att nya företag etablerats i någon nämnvärd omfattning. Orsakerna härtill torde vara de nu gällande bestämmelserna om lån och bidrag liksom den allmänt formulerade målsättningen. I detta läge är det inte utan att vi framför allt på norrlandsbänkarna kan känna oss mycket tillfredsställda med att moderata samlingspartiet har enats kring en tung partimotion i lokaliseringsfrågan. I denna motion analyserar vi hur den nuvarande lokaliseringspolitiken har utfallit, och vi begär nu en mera preciserad målsättning och en komplettering med riktlinjer för en ifrån = lokaliseringspolitiken = särskild förd glesbygdspolitik. I tio konkreta punkter sammanfattar vi nu nödvändiga åtgärder, varvid lokaliseringspolitiken bl.a. också skall inriktas på startandet av nya företag. Jag vill deklare ra att vi inte heller motsätter oss att lokaliseringsstöd får utgå till statliga företag, självfallet under den bestämda förutsättningen att konkurrens på lika villkor får råda. Endast det förhållandet, herr talman, att talarlistan är lång och att vi senare säkerligen får tillfälle att återkomma till ingående debatter skall avhålla mig från att nu närmare och ytterligare beskriva denna partimotion. Jag skall bara tillåta mig att härutöver komma med några små funderingar. När vi som dagligen mer eller mindre brottas med arbetsmarknadspolitiska problem — särskilt då i Norrland — ser de nya pålagor som ständigt och jämt kommer i detta rike, är det klart att man funderar över hur det slår i verkligheten. Det är väl ingen som helst tvekan om att det i årets statsverksproposition framlagda förslaget om höjd beskattning av släpfordon kommer att speciellt drabba avlägset belägna landsändar och dessas näringsliv. Det är ju ofrånkomligt. även höjningen av markeringsavgiften vid telefonsamtal är en åtgärd som hårdast drabbar just avlägset belägna landsändar och speciellt då dessas näringsliv, som ju tvingas att utnyttja detta kommunikationsmedel i större omfattning än på andra håll. Jag vill även påpeka en annan sak, som jag tycker är felaktig. Mig veterligt har det icke någonsin förekommit att statliga utredningar har beaktat de lokaliseringspolitiska aspekterna i sina bedömningar. Måhända har så skett i något fall, men jag känner inte till det. Detta för i sin tur med sig att de resultat som framlägges i form av utredningsförslag många gånger står i direkt strid med de lokaliseringsåtgärder som vi tidigare har varit ense om. Tag såsom exempel någon av de senaste utredningarna, lotsutredningen och sjöfartsutredningen. Här framlägges direkt konkreta förslag, vilka ytterligare kommer att belasta näringslivet och då särskilt näringslivet i Norrland. Vad man skulle önska sig, herr talman, är att regering en utfärdar direktiv till statliga utredningar att de i sitt arbete skall beakta även de lokaliseringspolitiska följder som eventuella utredningsförslag kan leda till. Mycket kortfattat har jag, herr talman, framhållit att hittillsvarande åtgärder för att komma till rätta med sysselsättningsproblemen inte har varit tillräckliga. Här måste till helt andra åtgärder. Jag översätter det till medicinska termer. Här måste till en medicin inom varje område. Medicinen måste vara långvarigt verksam och inte bara smärtstillande för stunden. Den måste vara så verksam att smärtorna aldrig återkommer och även så beskaffad att den ej ger verkningar, som i sin tur nödvändiggör behov av andra medikamenter.

Herr talman! Det finns alltjämt en liten grupp människor i detta land som sysselsätter sig med jordoch skogsbruk. Den är till numerären starkt krympande, och enligt den senaste statistiska uppgiften rör det sig om 6 å 7 procent av den yrkesverksamma befolkningen. Detta lilla procenttal ger kanske lätt en föreställning om att det gäller en betydelselös näringsgren och en näringsgren på avskrivning. Det finns kanske vissa människor — och inte så få — i detta land som gärna skulle se detta. Jag kan mot denna bakgrund inte underlåta att framhålla att det svenska jordbruket i den effektiva form som det bedrives — jag tillåter mig att säga detta, änskönt det finns personer som menar annorlunda — är en betydelsefull och viktig integrerande del av hela det svenska näringslivet. Utöver sin roll såsom livsmedelsproducerande näringsgren — en nog så väsentlig uppgift i en fri och oberoende stat — ger jordbruket också indirekt sysselsättning i egenskap av köpare av industriprodukter. Det ger också i icke ringa grad sysselsättning i sin egen förädlingsindustri. Jordbruket är därtill på grund av sin geografiska spridning en lokaliseringsfaktor för näringslivet i övrigt av icke ringa mått. Jag vill i sammanhanget också antyda jordbrukets roll som naturvårdare, något som säkerligen kommer att få ännu större betydelse framöver.

Om jordbruket skall kunna fylla dessa funktioner, måste beslutet sannolikt ändras, i första hand vad beträffar de praktiska konsekvenserna, dvs. då det gäller tillämpningsföreskrifterna. Men också riksdagsbeslutet behöver prövas om på väsentliga punkter och ges en annan utformning. Jag tror att det hastar med detta. Det finns inga marginaler att spela inom. Vi har inte råd att förlora den ungdom som behövs för det framtida jordbruket. Vi har inte råd att låta jordbruket försvinna i alla de bygder där en formlig avrustning nu är i gång. Vi har icke råd att låta denna utveckling fortsätta, vare sig ur beredskapssynpunkt, ur lokaliseringssynpunkt eller ur miljöoch naturvårdssynpunkt. Vi klarar inte dessa problem med krassa totalkalkyler beträffande självförsörjningsgrad etc. Här krävs mjukare grepp inom en vidgad totalram samt ett mera långsiktigt och vidgat perspektiv. Under föregående år presenterade lantbruksstyrelsen ett siffermaterial beträffande arealen odlad jord och skog år 1980. Det var en dyster sammanställning, givetvis varierande från län till län — oroande beträffande samtliga län men katastrofal i fråga om vissa. Kontentan av materialet var att fram till 1980 skulle cirka en miljon hektar el ler i runt tal cirka en tredjedel av den svenska åkerjorden tas ur produktion. Det har tvistats ganska mycket om vad detta siffermaterial egentligen var för någonting. Det har ifrågasatts om det var en prognos över en utveckling som kommer eller om det var ett handlingsprogram baserat på 1967 års beslut. Egentligen behöver man inte tvista om detta. Vad som är intressant är att det slutliga resultatet är exakt detsamma, som en uppföljning av 1967 års beslut leder fram till. Det må vara riktigt som det gjorts gällande att lantbruksstyrelsen har fått fram dessa siffror via lantbruksnämnderna inte i akt och mening att använda dem som ett handlingsprogram och att undersökningen har skett efter vissa s.k. lönsamhetsprinciper. Men skall 1967 års jordbruksbeslut fullföljas, så blir resultatet ungefär det här angivna totalt sett. Det är väl också sannolikt att fördelningen mellan länen kommer att bli densamma. Helt nyligen har statens jordbruksnämnd gjort en utredning av vår försörjningsberedskap på livsmedelsområdet i den situation som den nya jordbrukspolitiken har försatt oss. Jag skall inte fördjupa mig i denna utredning. Jag vill bara konstatera att enligt denna utredning nödvändiggör fullföljandet av den nya jordbrukspolitiken betydande investeringar i lagerutrymmen och betydande kostnader för lagerhållning. Enligt det av jordbruksnämnden redovisade huvudalternativet kommer behovet av investeringsmedel för beredskapslagring år 1975 att uppgå till 900 miljoner kronor. Som en jämförelse kan nämnas att siffran för dagen är 340 miljoner kronor. Detta är dock bara en av räkningarna, det kommer säkert flera. Jag förmodar att när naturvårdsverket skall skriva sin följdräkning — för landskapsvård etc. — blir den inte mindre. Jag föreställer mig att arbetsmarknadsstyrelsen, om kontona skulle avstämmas, redan nu behöver en inte oväsentlig å conto-likvid på sin räkning för den ökade arbetslöshet som skapats i de av arbetslöshet redan hårt drabbade områdena. Hur kan då en sådan, jag tillåter mig använda uttrycket, politisk inkonsekvens ske i en tid så genomplanerad som vi i dag upplever? Svaret kan bli kort: Det är ingen brist på planering men brist på samordning av densamma, eller kanske riktigare uttryckt — det beror på regeringens ovilja att se helheten i den problematik som hänger så intimt samman. Jag understryker än en gång att om det svenska jordbruket skall kunna fylla sina funktioner att trygga livsmedelsförsörjningen, att spela en roll som l1okaliseringsfaktor och dito i naturvårdssammanhang, är det vissa väsentliga saker som man inte kommer förbi och som nu icke är tillfredsställande. Vi måste ha en tillräcklig volym på det svenska jordbruket, vi måste ha en viss struktur på detsamma, och vi måste också ha en regional fördelning av jordbruket och livsmedelsproduktionen som ger en tillfredsställande garanti ur både beredskapsoch lokaliseringssynpunkt. Vi behöver en tillräcklig volym på jordbruket i första hand för att kunna klara vår självförsörjning. Intressant i sammanhanget är att notera de mycket stora skördevariationerna år från år också inom ett vad vi kallar modernt jordbruk. Visserligen har de två senaste åren gett goda skördar, och det finns kanske vissa som faller i panik härför, men gör man en beräkning för åren 1966 och 1967 finner man att svängningarna mellan dessa på varandra följande år är så stora som 12—- 15 procent respektive under och över den beräknade självförsörjningsgraden. Dessa mycket färska resultat visar vilka risker man tar vid en alltför låg självförsörjningsgrad. Självfallet skulle precis samma svängningar kunna uppstå, om vi vore nere på den 89-procentiga självförsörjningsgraden. Vi behöver också ett tillräckligt stort jordbruk för att klara den regionala spridningen. Det är ändå en fullständigt orimlig tanke att vi med en väsentligt krympt totalvolym i tillräcklig utsträckning skulle kunna upprätthålla ett jordbruk också i norra Sverige. Beträffande jordbrukets strukturoch driftsform vill jag framhålla att ingenting talar för att andra driftsformer än den hittills förhärskande, nämligen familjejordbruket, skulle vara effektivare. Det bör starkare än som nu sker betonas att jord, skog och djur oupplösligt hör samman och kompletterar varandra. Kombinationen jord och skog är i stora delar av vårt land så självklar, att den inte borde ifrågasättas. Lika orimligt är det att som nu sker mer och mer skilja animalieproduktionen från det egentliga jordbruket. Här krävs en annan politik och en annan syn än som nu tillämpas. En intern boskillnad inom ett och samma företag mellan jord och skog leder till att det blir praktiskt taget omöjligt för ett s.k. kombinationsjordbruk att erhålla någon form av rationaliseringsstöd. Det kan inte heller ur någon synpunkt vara försvarbart att med statens stöd föra över alltmera av den animaliska produktionen till utanför jordbruket stående produktionsformer. Jag vill ytterligare något utveckla betydelsen av jordbrukets geografiska spridning. Att denna har sitt givna värde ur beredskapssynpunkt torde stå utom all diskussion. Det går således inte att bara koppla av vissa landsdelar vad beträffar jordbruk och koncentrera detsamma till de bästa jordbruksbygderna. Men beredskapen ligger inte bara i odlad jord utan också i intensiv och tillräcklig djurhållning, främst på nötboskapssidan. Den i 1967 års jordbruksbeslut uttalade strävan att starkt minska kreatursstammen är ur beredskapssynpunkt olycklig, men inte bara detta — den medför också en snedvridning av hela jordbruksproduktionen med till synes permanenta spannmålsöverskott som följd. Den rycker därtill undan de naturliga förut sättningarna för jordbruksdrift i just de bygder och landsdelar där man verkligen behöver den injektion som ett livskraftigt jordbruk kan ge. Jag vill med detta komma fram till att det torde vara högst angeläget att man hanterar dessa problem mycket varsamt och att man därtill omprövar väsentliga delar av det beslut om jordbrukspolitiken som riksdagsmajoriteten 1967 genomdrev. Herr talman! Får jag dessutom något uppehålla mig vid ytterligare en fråga som har nära anknytning till jordbrukets problem. De senaste månaderna har det politiska intresset starkt koncentrerats till frågan om den nordiska marknadsgemenskapen och vad därtill hör. Förmodligen kommer det intresset att bli stort lång tid framöver. Det är inte min avsikt att på något sätt ta upp detta stora frågekomplex till diskussion — jag känner mig inte heller kapabel att göra det. Jag föreställer mig dessutom att riksdagen senare får möjlighet att diskutera denna fråga i god tid innan några utfästelser görs. Men låt mig ändå säga några ord med anledning av att man från visst håll, där angelägenheten av en snar marknadsgemenskap tycks vara särskilt stor, gör gällande inte så mycket att jordbruket har eller kommer att få problem utan fastmer att jordbruket är ett problem och ett hinder för en allmän välståndsutveckling. Insinuationer om krasst gruppintresse är inte ovanliga i sammanhanget. Det må tillåtas en icke marknadsexpert att ge uttryck åt en stilla undran om var de fantastiska vinsterna egentligen är att hämta. Vi har dock rivit tullmurarna när det gäller industrivaror inom ett betydligt större frihandelsområde än det som nu diskuteras. Mot den bakgrunden är egentligen den nordiska marknadsplanen, med preferenser för respektive länders industri och näringsliv, snarare ett uttryck för isolationism än för strävan till en liberaliserad handel. Vi har ju också sedan länge haft en gemensam nordisk arbetsmarknad. Mig förefaller det — jag talar alltjämt såsom icke marknadsexpert — som om denna karamell bakom sitt söta hölje inte rymmer så värst mycket av näring. Det torde dock vara ofrånkomligt att en nordisk marknadsgemenskap kommer att innebära avsevärda svårigheter på jordbruksområdet med hänsyn till i respektive länder förd jordbrukspolitik — i varje fall gäller det för samtliga länder utom Danmark. Och respektive länders jordbrukspolitik är ju inte formad av en slump utan bygger i mycket hög grad på varje lands förutsättningar och behov. I alla händelser när det gäller vårt eget land finns också ett starkt nationellt beredskapsmotiv. Det bör tilläggas att inte heller Danmark — där förhållandena är annorlunda än hos oss och där man är intresserad av att öka sin export av jordbruksprodukter — löser sina problem genom en sådan marknad. även om Danmark tillförsäkras hela det s.k. suppleringsbehov av livsmedel, som finns inom Norden, utgör denna kvantitet en ytterst liten del av Danmarks exportbehov och löser inte på något sätt de danska problemen. Herr talman! Jag har som jag tidigare uttalat icke tagit upp dessa marknadsspörsmål för att djupgående analysera dem. Jag har snarare gjort det därför att jag tycker det är rimligt att pröva de nya jordbrukspolitiska linjerna och målsättningen också i ett eventuellt nytt läge. Jag ställer inte frågorna för att provocera fram ett ställningstagande från vår nye jordbruksminister i denna fråga. Jag tror att också han mycket noga behöver överväga vad den nya situationen innebär. Jag gör det helt enkelt därför att jag anser att problemen bör tas upp. För mitt vidkommande finner jag skälen för en omprövning beträffande självförsörjningsgraden inte vara mindre utan snarare tvärtom större. I det samman hanget finns det anledning erinra om de tidigare anförda motiven för en sänkning av vår självförsörjningsgrad, alltså de motiv som förts fram från förespråkarna för en sådan.

Såvitt jag förstår finns nu inga av de då som starka betecknade motiven kvar.

I detta läge finns det ju inte samma anledning att frigöra resurser från jordbruket eftersom man då måste värdera dem på ett annat sätt. Konsumenterna gör då inte några vinster på billig import, och det är inte heller möjligt att genom att lägga ned vissa delar av det svenska jordbruket göra en insats för u-länderna genom att importera livsmedel därifrån. Man kan föreställa sig att t.o.m. socker med fördel skulle kunna produceras av danskarna, och vi har ju också tidigare importerat sockerbetor från Danmark. Herr talman! Jag lyssnade med intresse i går på en deklaration i andra kammaren av handelsminister Lange, gjord i ett replikskifte med herr Hansson i Skegrie. Jag noterade därvid med tacksamhet att enligt hans linje skulle fördelar och nackdelar så långt möj ligt jämnt fördelas. Vad detta betyder går självfallet inte att konkretisera. Låt mig ändå i detta sammanhang säga att det finns saker, som inte går att sälja oavsett priset och oavsett hur jämnt bördorna fördelas. Speciellt gäller detta för vissa delar av vårt land. Till slut, herr talman, jag har måhända varit kritisk, och det var också min avsikt att vara så.

Herr talman! Låt mig med anledning av herr Axel Kristianssons jordbrukspolitiska föreläsning säga att det sannerligen inte föreligger någon ovilja från regeringshåll att lösa jordbruksproblemen. Det är snarare den konservativa syn på jordbrukspolitiken som herr Axel Kristiansson har som utgör skiljelinjen. Beträffande resonemanget om det nordiska ekonomiska samarbetet på detta område vill jag säga att det nog är tur att herr Axel Kristianssons inställning inte får bli Sveriges. Herr talman! Den här remissdebatten är ganska lik sina många föregångare, men den är på sätt och vis också olik dem. Vi har bl.a. en ny ledare för Kungl. Maj:ts opposition i andra kammaren. I denna kammare har det varit det gamla vanliga med undantag för att moderata samlingspartiet har bytt partiledare här. Men herr Bengtson i centerpartiet är ju ingen Hedlund, och han har dessutom besvärligheter med sina egna på grund av de utrikespolitiska äventyr och utflykter vid sidan av centerlinjen som han har tagit sig före. Oppositionen talade före valet om att vi har en orkeslös regering, men den regeringen lyckades i varje fall med den kraftsamlingen att både vinna ett val och åstadkomma en budget, som de borgerliga tydligen skakats av. Var orkeslösheten, för att inte säga hopplösheten i svensk politik i dag befinner sig kan varje vaken iakttagare se. Redan Per Albin Hansson fällde på sin tid den klassiska repliken »Sicken opposition!», och Per Albin skulle, om han hade levat i dag, ha haft större anledning att upprepa detta, med kraftigare bokstäver till och med. En opposition som vinner ett kommunalval — år 1966 — men som så helt misslyckas att samla väljarna inför riksdagsvalet och som sedan faller ännu några trappsteg längre ner, är sannerligen inte mycket att tala om som opposition betraktad. Det hjälper inte att herr Sven Wedén kavlar upp skjortärmarna i helsidesannonser. Det måste också finnas kraft under skjortärmarna, annars är gesten tämligen meningslös. Folkpartiet har för övrigt skakats ganska kraftigt under de inledande veckorna av den nya valperioden genom de politiska ungtupparnas protester mot riksdagens öppnande. Man begår inte en sådan handling ostraffat i ett parti som säger sig bygga på liberalismens frihetsvänliga grund. Det är inte stort bättre på högersidan, där man använt årsskiftet till att byta namn men inte politik. Det blir väl med högerns namnbyte som med nyårslöftena, de hålls en tid men sedan är det inte någon som kommer ihåg dem längre. I detta fall är det enda man kommer att minnas att det inom det moderata samlingspartiet kommer att föras högerpolitik. Vid namnbytet sades det att det var hopblandningen med extremistiska högergrupper ute i Europa som gjorde att man ville byta namn och beteckning. Man kände sig inte solidarisk med dem, och det kan jag förstå. Men det är ju inte andra länders högerparti som de svenska väljarna reagerat mot. Det är mot den svenska högern och dess många gånger extrema politik väljarna reagerat. Det är, som en folkpartistisk tid ning skrev, på det sättet att inget nytt namn kan dölja det faktum att det är högerpolitik som skall drivas. Det är klart att det är goda tider för en socialdemokratisk politiker när han kan ta upp splittringen på den borgerliga sidan som tema vid en remissdebatt. Hela eftervalsdebatten har präglats av orkeslösheten inom oppositionen, och man kan med fog instämma med de många valmän som sagt att det var en nådig försyn som såg till att vi slapp ifrån en borgerlig trepartiregering i vårt land. Men så enkelt kan man nuturligtvis inte se problemet. Det kan givetvis för socialdemokratin vara angenämt att konstatera att vi i praktiken inte har en värdig opposition i vårt land. Men för den politiska debatten och för utvecklingen mot 1970-talet är det naturligtvis en svaghet att man inte har några klara alternativ till regeringspolitiken, Vart tog de karska signalerna från valstriden vägen? Hur var det med de män och kvinnor som skulle tåga in i kanslihuset och peta bort Erlander och hans män och kvinnor? De har ju inte ens ork att nu lägga fram en skuggbudget. Grundligare slagen har den svenska oppositionen knappast varit någon gång tidigare. Det innebär att den politiska debatten måste föras inför andra forum. Det är inom socialdemokratin själv som diskussionen pågår som bäst och intensivast om hur vi skall forma utvecklingen i 1970-talets Sverige. Det är de många människorna ute på olika platser i vårt land som i dessa dagar lägger grunden till de framsteg som skall ske under det kommande årtiondet. Det är inte människor som sneglar på en eller annan marginalröst, utan det är folk som av egen erfarenhet och med egna idéer söker ge uppslag till lösning av samhällsfrågorna. Jag vågar understryka att det är en styrka för utvecklingen i vårt land att vi har en stark socialdemokrati och en stark fackföreningsrörelse. Det är på deras skuldror som 1970-talets politik kommer att vila, precis som det varit under de senast förflutna årtiondena. Under valstriden i höstas var ett genomgående tema från alla partiers sida att tala om behovet av utjämning av samhällsplikterna. Socialdemokratin utlovade inte guld och gröna skogar, men de löften som gjordes är vi i färd med att infria. Den budget som presenterats i år är ett fullföljande av utjämningssträvandena. Tre nya miljarder i form av bl.a. folkpensionshöjningar, handikappstöd, ökad satsning på utbildningsfrågorna, förstärkt arbetsmarknad och lokaliseringspolitik är bevis härför. Om vi ser tillbaka på vad som skett i vårt land under bara en tioårsperiod, får vi ett begrepp om de stora förbättringar som skett. Det är bara det att förändringarna sker stegvis och att vi därför kanske inte alltid upptäcker dem. Det behövs med andra ord litet perspektiv på utvecklingen, för att man skall få klart för sig vad som egentligen skett. För tio år sedan uppgick socialutgifterna i vårt land till något över 4 miljarder kronor. I år är de uppe i 11,5 miljarder. Utbildningen kostade då 1,7 miljard för att i år vara uppe i 6,7 miljarder. Och arbetsmarknadspolitiken gick för tio år sedan på ungefär 400 miljoner kronor för att i år tangera 2 miljardersstrecket, Det är siffror som talar för sig själva, men det finns skäl att åberopa dem när man från en del håll vill betona att det inte sker en utjämning i vårt samhälle. På tal om utjämningssträvandena vill jag ge ett par exempel från den statliga sidan för att belysa att det finns lönefrågor, som borde vara bättre lösta än vad de för närvarande är. Jag har i tidigare debatter pekat på några områden, och jag skall för dagen ta fram ett enda: Det gäller SJ:s bussförare och deras anställningsförhållanden. Statens järnvägar har omkring 2000 bussförare anställda. De är kollektivanställda. Själva vill de in på löneplan, men hittills har man inte lyckats i dessa strävanden. En utredning pågår. Bussförarna tillhör de lågavlönade, samtidigt som de har ett ansvarsfullt arbete. Inom SJ finns det i dag två kategorier bussförare. Den ena gruppen omfattar det överväldigande flertalet förare. Den andra gruppen är sådana som tidigare varit anställda som rälsbussförare men som nu flyttats över till landsvägstrafik. Båda grupperna utför exakt samma arbete. Den väsentliga skillnaden är dock att de som flyttas över från rälsbusstrafik till linjebusstrafik har ungefär 400 kronor mer i månaden än den vanlige bussföraren. Jag anser inte att de före detta rälsbussförarna har för mycket betalt. Felet är att de övriga har en lön som ligger långt under den kategorins. Dessutom har de kortare semester, mindre antal fridagar och sämre traktamentsbestämmelser. Riksdagen har visserligen överfört lönefrågorna till avtalsverket och lönedelegationen, men likväl anser jag att man måste säga ifrån att de förhållanden som nu råder på detta område är otillfredsställande. Låt mig sedan, herr talman, ta upp en lokaliseringsfråga. Det gäller den av statskontoret föreslagna sammankrympningen av arbetsmarknadsverket och dess olika organ, Det är ett av de egendomligaste förslag som sett dagens ljus i detta land. Det gäller arbetsförmedlingarna. Man frestas verkligen att här tala om en skrivbordsprodukt. Herrarna och damerna i statskontoret har tydligen inte det minsta hum om hur servicefrågorna skall ordnas. De tror tydligen att man bäst löser den mänskliga kontakten med arbetsförmedlingarna genom att dessa får så få kontor som möjligt och att det är så långt som möjligt till dem. Fem regioner i hela landet skall svara för verksamheten, och de nuvarande länsenheterna skall försvinna. Nog måste det finnas mera lämpade områden för statskontorets ratio Statsverkspropositionen m.m. naliseringsivrare att ge sig in på än på den arbetsdugliga och effektiva organisation som AMS har. Jag hoppas att denna utredning hamnar längst ned i inrikesdepartementets rymliga papperskorg och att den måtte stanna där för alltid. Däremot finns det anledning att ägna en tacksamhetens tanke åt den avgående inrikesministern Rune Johanssons funderingar i statsverkspropositionen om att till andra större regioner än Stockholms, Göteborgs och Malmös överföra lämpliga objekt och därmed bygga upp dem till slagkraftiga och konkurrenskraftiga regioner. Jag hoppas att den nye ministern i inrikesdepartementet skall kunna föra ut dessa mycket fina tankar i det verkliga livet. De är för bra för att hamna i papperskorgen.

Herr talman! Den ökade brottsligheten i vårt land håller på att bli vårt kanske allvarligaste samhällsproblem. Det är inte bara den kraftiga ökningen av antalet brott som är oroväckande. Det är måhända ännu allvarligare att brottsligheten håller på att ändra karaktär. Inslag av våld, hot om våld och användning av skjutvapen blir allt vanligare. Samtidigt är tendensen mot bildandet av verkliga gangsterligor, dvs. organiserad brottslighet, alltmer påtaglig. Om vi inte i tid kan bryta sönder dessa spirande gangsterligor kan det uppstå en för samhället verkligt allvarlig situation mycket snart. Varje samhälle, det må vara konservativt, liberalt eller socialistiskt, det må vara ett industriland eller ett u-land, måste för att över huvud taget kunna fungera självfallet uppställa vissa reg ler för sammanlevnaden. Samhället måste se till att dessa regler åtminstone i stort sett respekteras av dess medlemmar. Den främsta metoden för att få medlemmarna i samhället att följa uppställda regler är uppfostran under barnaoch ungdomsåren, i hem och i skola. Det är här huvudvikten bör läggas vid samhällsanpassningen. Att försöka anpassa en person i den ålder då polis och domstolar får ta hand om honom är ofta för sent, och i varje fall kräver det mycket mer ingripande åtgärder än som annars skulle behövas. Enligt min mening borde skolan i högre grad än vad som nu är fallet och mera effektivt kunna bibringa eleverna kännedom om och förståelse för de regler som gäller mellan människorna i vårt samhälle. Ett särskilt skäl för detta är att vi vet att egendomsbrottsligheten tyvärr går allt längre ned i årgångarna. Numera är det inte alls ovanligt att stora stöldligor visar sig till stor del bestå av barn ända ned i 10—12-årsåldern. Ibland invänder man att ungdomen i detta åldersstadium inte har förutsättningar för att förstå rättsregler och deras innebörd. Jag har en motsatt uppfattning, delvis grundad på undervisning på 14— 15—16-årsstadiet. Jag tror nämligen att ungdomar i den åldern är vetgiriga och nyfikna på samhället. Och jag tror att om man på ett vettigt sätt förklarar vilka regler som måste finnas och även diskuterar varför, och kanske i vissa fall varför de borde kunna avskaffas, skulle man mycket väl kunna få en undervisning som kunde leda till ett gott resultat. Vi har sett exempel på detta på en del håll i skolorna, men det sker som sagt i alltför liten omfattning trots att skolans uppgift till stor del är att inpassa vår ungdom i det demokratiska samhälle som vi lever i. Även om en ökad satsning på uppfostran och samhällsanpassning under barnaoch ungdomsåren kan minska antalet personer som inte kan eller vill följa samhällets regler är det naturligt vis en utopi att tro att man på detta sätt helt skulle kunna eliminera brott mot samhällets regler. Frågan är då vilka metoder man bör använda för att återanpassa dem som hemmen och skolan inte har lyckats anpassa. På den frågan kan vi tyvärr inte få något svar vare sig från vetenskapen eller från den praktiska erfarenheten — i varje fall inte något tillfredsställande svar. Visserligen kan man påstå att kriminalvården i frihet i många fall — särskilt vid lindrigare fall av bristande samhällsanpassning — kan ge goda resultat, men tyvärr är den ingen patentlösning.

Vad gör man då med dem som frivården inte kan klara? I allmänhet skickas de efter upprepad brottslighet 1 fängelse. Vi vet att återfallsprocenten bland dem som skrivs ut från fängelse är mycket hög, men vi vet inte vilka metoder vi bör använda för att kunna återanpassa även de svårare fall där både frivård och anstaltsvård har misslyckats. I det sammanhanget vill jag påpeka det orättvisa i att jämföra frivårdens och anstaltsvårdens återfallssiffror. Frivården arbetar med en genomsnittligt lättare grupp, medan anstaltsvården i stor utsträckning får ta hand om de fall där frivården har misslyckats. Man kan alltså inte göra någon jämförelse som är rättvis mellan återfallsprocenten. Jag bortser då från t.ex. den stora skara rattfyllerister som ju döms till fängelse av andra skäl redan vid första brottet. Svaret på frågan vilka metoder som är effektiva, humana och tjänliga till att återanpassa även de svårare fallen kan vi få endast genom fortsatt forskning. Ökad kriminologisk och rättsso ciologisk forskning behövs och inte minst en vidgad experimentverksamhet med olika metoder. I en partimotion från folkpartiet rörande kriminalvården understryks dessa synpunkter starkt. Folkpartiet har också under många år krävt en ökning av forskningens resurser och inrättandet av ett särskilt kriminologiskt forskningsinstitut. Vid 1967 års riksdag nådde vi också det resultatet, att riksdagen begärde att Kungl. Maj:t skulle låta uppgöra en plan för den kriminologiska forskningen och att ett behandlingsforskningsorgan provisoriskt skulle inrättas inom =:kriminalvårdsstyrelsen. Men såvitt jag vet har regeringen ännu inte effektuerat detta riksdagens beslut. Det är beklagligt att så inte har skett, ty frågan brådskar verkligen. I folkpartiets partimotion om kriminalvården föreslås vidare en parlamentarisk utredning om kriminalvårdens utformning inför 1970-talet. Nu är det klart att en sådan utredning inte kan få tillgång till de forskningsresultat på lång sikt, som vi hoppas att en utökad forskning skall kunna ge oss. Men på grundval av de resultat som redan föreligger och på grundval av den teoretiska och praktiska kunskap vi har samt på grundval av den försöksverksamhet, som i alla fall i viss utsträckning pågår, bör man kunna ersätta den nuvarande ganska planlösa reformeringen av kriminalvården med en mer genomtänkt och konsekvent utformad politik. Man skulle kanske också kunna tänka sig att utredningen fick tillfälle och möjlighet att bedriva en viss egen försöksverksamhet, givetvis i samarbete med kriminalvårdsstyrelsen. Självfallet kan man inte i väntan på det resultat en sådan utredning kan ge låta det pågående reformarbetet avstanna. I många fall har vi sett att när regeringen av någon anledning inte vill eller inte anser sig kunna lägga fram förslag till ett reformarbete, så låter man en utredning, ibland flera utredningar, arbeta år efter år. På det sättet får man ett slags moraliskt alibi för att inte göra någonting effektivt. Så får inte bli fallet. När det gäller brottsligheten, vilken som jag tidigare nämnt ökat i mycket oroväckande takt, skulle detta vara alldeles oförlåtligt. Det främsta avhållande momentet när det gäller lagöverträdelser är kanske risken för upptäkt. I varje fall är en ökad upptäktsrisk mycket humanare än strängare straff. Den ökade brottsligheten måste därför i första hand mötas med ökade resurser för polisen, så att brott inte som nu i alltför stor utsträckning förblir ouppklarade. Regeringen har alltför sent och dröjande och i alltför långsam takt rustat upp polisväsendet, trots förslag år efter år från oppositionen om en ökad satsning. Det gamla ordspråket att det är bättre att stämma i bäcken än i ån har verkligen visat sig slå in här. Följden av den bristande effektiviteten i satsningen från regeringens sida har blivit en fortsatt ökning, och nu sista året en alarmerande ökning av brottsligheten. Hade man från början satt in tillräckliga resurser hade man inte behövt så mycket medel som nu kommer att behövas för att stämma i ån. Naturligtvis räcker det inte med att bara öka resurserna för polisen. Under alla förhållanden bör man räkna med att kriminalvård i frihet kommer att spela en mycket stor roll i framtidens kriminalpolitik. Det är önskvärt, både av mänskliga skäl, av effektivitetsskäl och av ekonomiska skäl, att man i så stor utsträckning som möjligt kan återföra en asocial individ till att följa och anpassa sig efter samhällets regler utan att sätta in honom eller henne i fängelse. Men även på frivårdens område har upprustningen gått för långsamt. En frivård utan tillräckliga resurser, där vederbörande lämnas utan stöd, hjälp och tillsyn, kan ibland få rent av negativa konsekvenser med fortsatt brottslighet som följd. Frivården måste få möjlighet att fungera på ett godtagbart sätt. Folk partiet föreslår i en partimotion, liksom vi har gjort under de senaste åren, att en snabbare upprustning sker än vad regeringen vill vara med om. Det är inte bara ökade materiella resurser som behövs för frivården. Utsikten att återinpassa en brottsling till normalt samhällsliv skulle sannolikt öka, om kriminalvården kunde, för att använda ett modernt ord, i högre grad integreras med övriga vårdformer, alltså samarbeta med övriga vårdformer, såsom socialvård, nykterhetsvård och arbetsvård. Kriminalvården bör bli en del av den allmänna samhällsvården när det gäller anskaffning av arbete och bostad, social starthjälp, arbetsplacering etc. Det bör inte, såsom nu är fallet, vara så att myndigheterna ibland arbetar tillsammans, ibland går förbi varandra och ibland på båda hållen hänvisar till en annan myndighet så att inte något resultat uppnås. En samordning mellan olika vårdformer och en helhetssyn på olika vårdformer behövs, även om varje vårdgrupp, alltså även den kriminella gruppen, dessutom kräver specialåtgärder. Även denna fråga om en mer enhetlig syn på samhällets vårdåtgärder har folkpartiet i år tagit upp i en partimotion, och det är min förhoppning att socialutredningen, som ju närmast arbetar på att sammanföra olika former av socialvård, även kommer att utreda frågan om att i vissa delar sammanföra kriminalvården med den övriga samhällsvården. För de flesta som sysslar med praktisk kriminalvård står det väl klart att vi visserligen i ökad grad bör kunna använda frivården, men att vi inte helt kan undvara fängelserna. De flesta är väl också eniga om att fångvårdens nuvarande behandlingsmetoder behöver förbättras. Tyvärr tycks emellertid erfarenheten visa att olika reformer för att humanisera och förbättra anstaltsvården inte ger något påvisbart resultat i form av en lägre återfallsprocent. Det är en mycket nedslående erfarenhet, och även t.ex. i England har man gjort motsvarande erfarenheter. I stort sett är väl anstaltsvården i huvudsak förvaring och arbetsträning, även om jag vill vitsorda att en del lovvärda försök med olika terapeutiska metoder har gjorts. Men på detta område behöver vi verkligen i hög grad forskning och experimentverksamhet. Jag upprepar vad jag nyligen sade, att det är angeläget att Kungl. Maj:t snarast effektuerar riksdagens önskemål om resurser för en sådan forskning. Beträffande en grupp av brott, nämligen de särskilt allvarliga, vill jag framhålla att vi inte kan anlägga de vanliga synpunkterna på kriminalpolitiken. I detta fall måste skyddet för samhället och de enskilda medborgarna gå före önskemålet att i frihet återanpassa den brottslige. Där måste återanpassningsförsöken inordnas inom ramen för samhällsskyddet. En human kriminalpolitik med en satsning på frivård får alltså inte leda till att brottslingen under anpassningsförsöken utgör ett allvarligt hot mot sina medmänniskor. Jag tycker att detta borde vara självklart, men inte desto mindre förefaller det ofta glömmas bort i den allmänna debatten om vår kriminalvård, där kanske önskningar om hur verkligheten borde vara beskaffad ibland förväxlas med vad verkligheten i själva verket innebär. Det är alltså klart att t.ex. den grova narkotikabrottsligheten måste mötas med åtgärder, som främst tar sikte på att skydda samhället och individen mot knarkhajarnas förödande verksamhet. Det är glädjande att socialminister Aspling efter en folkpartiinterpellation i december i fjol i narkotikafrågan lovade att på allvar ta itu med detta problem i samarbete med sin kollega justitieministern. Vi har också nu fått en proposition i ämnet från regeringen. Alla rimliga åtgärder för att bekämpa den grova narkotikalangningen bör enligt min mening hälsas med tillfredsställelse. Till sist vill jag, herr talman, från kriminalvården gå över till att säga några ord om ett par problem som berör den landsända där jag är bosatt, nämligen Älvsborgs läns södra del. Först och främst har vi där textiloch konfektionsindustriernas fortfarande bekymmersamma situation. även om lågprisimporten från vissa u-länder i någon mån har begränsats genom Ööverenskommelser mellan regeringen och berörda stater, förekommer en omfattande import till sådana priser att situationen för dessa industrier kan bli ohållbar. Denna fråga har ju vid flera tillfällen under senare år debatterats i riksdagen. Det är naturligtvis glädjande att regeringen så småningom tillsatte en kommitté för att utreda frågan. Men läget är sådant att snabba åtgärder kan bli nödvändiga, åtgärder som inte kan avvakta de resultat, som utredningen i sinom tid kan komma till. Det gäller framför allt åtgärder mot import av dumpingkaraktär, där den svenska industrin alltså inte kan konkurrera ens på någorlunda lika villkor. Det kan inte vara rimligt att effektivt arbetande och hårt rationaliserade företag skall behöva nedläggas med omfattande arbetslöshet som följd därför att en del lågprisländer håller utomordentligt låga löner för sina arbetare och till stor del tack vare detta kan kasta in sina varor till underpriser på den nästan helt öppna svenska marknaden. Det kan bli anledning att återkomma härtill ganska snart. Ett annat problem, som vi har bekymmer med i Älvsborgs läns södra del, är vägarna. Frånsett kanske de allra största vägarna är vägunderhållet i den länsdelen eftersatt till den grad, att det har skapat verkligt besvärliga problem. Många företag i länet — både större och mindre är för sina transporter beroende av en hygglig standard på vägarna. I varje fall mås te vägarna vara farbara. De enskilda människorna i dessa trakter, som till stor del utgörs av glesbygd, har också berättigat krav på att vägarna skall hållas i godtagbart skick så att de kan förflytta sig i de många ärenden de kan ha. Jag har själv åkt omkring i bil ganska mycket i Älvsborgs läns södra del och har kunnat konstatera att klagomålen på vägarna verkligen inte är överdrivna. Lyckligtvis för mig själv har jag dock inte försökt att ta mig fram med bil på vägarna under tjällossningen. En förbättring av vägunderhållet på de allmänna vägarna i Älvsborgs läns södra del är alltså nödvändig. Jag vågar påstå att det är ett allmänt och allvarligt önskemål i länsdelen, ett önskemål som borde kunna beaktas vid fördelningen äv väganslagen.

Herr talman! En riksdagsveteran, som efter 27 år i riksdagen vid det gångna årsskiftet lämnade detta hus, tillfrågades av en tidning, vilken riksdagsmerit som han satte högst och svarade: »Att aldrig ha talat i en remissdebatt.> Man kan bli ryktbar för mindre, men våra ambitioner är ju också något olika. En remissdebatt av traditionell typ sysslar ju inte bara med budgeten. Den brukar i stället sväva ut över samhällslivets olika områden och kanske också spegla opinionen ända ned i folkdjupet. Kanske är det just i det avseendet som en remissdebatt — det myckna talandet — kan ha sitt berättigande. Med anledning av väckta motioner kom 1968 års höstriksdag att åtminstone på jordbruksutskottets höga nivå — ganska ingående syssla med fiskerinäringens problem. Krisen inom denna näring aktualiserade också frågan, och den är lika aktuell i dag. Det är därför att hälsa med tillfredsställelse att en särskild proposition kommer att avlämnas till riksdagen i februari. Vi får således anledning att återkomma. År 1968 var ett svart år för det svenska fisket, särskilt västkustfisket, som svarar för 85 procent av svensk fiskekvantitet och ungefär 75 procent av värdet. Näringen drabbades mycket hårt och stod inför ett ekonomiskt sammanbrott. Hård konkurrens utifrån och köpmotstånd på hemmamarknaden, delvis beroende på kvicksilverhysterin, som även drabbade saltsjöfisken, var huvudorsakerna till den starkt försämrade lönsamheten. I det sammanhanget bör påpekas att ökade medel måste ställas till fiskpropagandans förfogande för att stimulera konsumtionen av detta högvärdiga livsmedel. I fråga om kreditförsörjningen står fiskerinäringen ännu kvar vid ett lånefondssystem som fick sin första utformning i slutet av förra århundradet. En investering i ett modernt fiskefartyg kan i dagens läge, åtminstone på västkusten, till högst 10 å 30 procent täckas av statligt fiskerilån. Återstoden måste täckas med borgenslån i bank. Varför inte utreda möjligheten att starta någon speciell form av kreditinstitut i stil med AB Industrikredit? Det är paradoxalt nog rationaliseringen inom fisket, som skapat de stora ekonomiska problemen. Våra fiskare har följt med i utvecklingen, skaffat allt större fartyg och modernare utrustning — man kan säga att det är en rationalisering nära nog till döds. En parentes: Skall det bli samma resultat för det svenska jordbruket, när rationaliseringsdriven på det området är slutförd? I de sista av dessa dagar har ett nytt rationaliseringsuppslag på fiskets område dykt upp, nämligen mindre bemanning på fiskefartygen, ett uppslag som redan är utdömt av Nordsjöns alla väder och all annan praktisk erfarenhet. Fiskprisutredningens senaste betänkande med förslag till mer eller mindre temporära åtgärder för att bistå det beträngda yrkesfisket bestyrker allvaret i krisen. Utredningen framlägger en rad positiva förslag. Fiskets organisationer understryker dock i sitt remissyttrande att de framförda förslagen inte på långt när kan väntas förslå för att hjälpa fisket ur dess stora svårigheter. Till sin omfattning är fiskerikrisen internationell. Andra fiskerinationer — i synnerhet Norge, för att jämföra oss med våra skickligaste konkurrenter — har långt tidigare och mycket verkningsfullt inlett stödaktioner. Visserligen spelar det norska fisket nationalekonomiskt sett större roll än det svenska, men även sett ur den aspekten är de norska hjälpinsatserna mycket betydande. Norge offrar t.ex. flera hundra miljoner på direkta fiskesubventioner, ett internordiskt problem vid kommande marknadsförhandlingar. En fråga som motionsvägen tagits upp vid denna riksdag är sänkt pensionsålder för yrkesfiskare. Det är en fråga som måste lösas, antingen separat eller i ett större samanhang. Sedan återstår mycket att göra när det gäller beskattningen — resultatutjämning över en flerårsperiod och någon form av sjömansskatt för fiskare. Verkningarna av 1967 års stora jordbrukspolitiska beslut kan nu börja överblickas. Storleksrationaliseringen har väl inte varit särskilt överväldigande — tyvärr, eller dessbättre! Lånemöjligheterna har ökat och finansieringen har underlättats på vissa avsnitt av produktionen. Men beslutet innebar också en ny giv när det gäller de statliga insatserna. Tidigare var såväl lånegarantier som kontanta bidrag förbehållna jordbruk med viss arealstorlek. Den begränsningen har upphört, och det är just detta som har mött stark kritik. Man kan fråga, om det är ett samhällsintresse att med nuvarande överproduktion understödja storföretag i animalieproduktion, företag som saknar egen växtodling och är utan möjlighet att praktiskt och ekonomiskt tillvarataga avfallet. Det är också högst betänkligt ur miljövårdssynpunkt. De sanitära olägenheterna bör uppmärksammas. När det gäller rationaliseringen och 1960 års utredningsförslag på vissa punkter är dock ett nytänkande på väg. Det är att hälsa med tillfredsställelse att lantbruksstyrelsen berett jordbrukets organisationer möjlighet att föreslå ändringar och tillägg till styrelsens tillämpningsföreskrifter till 1967 års rationali seringskungörelse. Sedan återstår att se, om de allt större jordbruksföretagen blir bärkraftiga. Lönsamhetsundersökningar i slutet av förra året talade ett ganska dystert språk. Enligt dessa undersökningar uppvisade det mindre familjeföretaget ända ned till 20-hektarsgränsen i vissa fall ett ganska hyggligt resultat. Under sådana förhållanden är det beklagligt att villkoren för begränsade rationaliseringsåtgärder när det gäller det mindre jordbruket har skärpts i vissa avseenden. Det är de större, nyskapade företagsenheterna inom jordbruket som i dag balanserar på en knivsegg. Det är dessa som är ytterst sårbara när det gäller någon form av prispress under förändrade marknadsförhållanden i Norden. Det finns ett återkommande anslag i budgeten, som rubriceras Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti för lån till jordbrukets yttre och inre rationalisering, förvärv och drift av jordbruk, m.m. Anslaget är i år upptaget till 500 000 kronor. Den anslagsposten kan i en snar framtid komma att överskridas. Situationen kan bli sådan. Småbruket, som avvecklades i 1967 års riksdagsbeslut, finns fortfarande kvar ute i bygderna. Arbetsmarknadssituationen under de senaste åren har knappast varit sådan, att ett uppbrott från dessa mindre jordbruksföretag varit möjligt eller ens önskvärt. Avgångsvederlag och arbetsmarknadsstöd i all ära — det finns tydligen ett område mellan rationaliseringspolitiken och arbetsmarknadsåtgärderna som behöver överses. Det gäller här landets största låglönegrupp. Det blir alltmera klart att rationaliseringsprocessen inom jordbruket inte kan bedrivas efter de premisser, som var vägledande för 1967 års riksdagsbeslut. Vid sidan om alla samhällsingripanden har vi åldersfördelningen inom jordbrukarkåren. Det är en självverkande faktor. Det gäller inte minst landsbygdslänens framtid, glesbygdernas fortfarande bestånd. Underlaget för alla lokaliseringspolitiska insatser är ändå människorna, även de som är verksamma i de traditionella landsbygdsnäringarna. Naturvårdsinsatserna från t.ex. deltidsjordbrukets sida måste uppmärksammas. Naturvårdsoch jordbrukspolitik måste samordnas. Den specialisering vi nu har är knappast rationell. Jag skall till slut, herr talman, ta upp ett mera konkreta spörsmål. Bilskatteutredningen föreslår i ett betänkande bland annat, att jordoch skogsbrukstraktorer, som till någon del används för transporter på allmän väg, skall beskattas med 200 kronor per år. Proposition till denna vårriksdag är redan aviserad. Detta utredningsförslag verkar föga genomtänkt och kommer säkerligen att förorsaka trassel, förutom att det belastar jordbruket med en ny utgiftspost på beräkningsvis 30 miljoner kronor. Tillsammans med den från nyåret utgående arbetsgivaravgiften, som även drabbar ensamjordbrukaren, blir det en mycket kännbar pålaga. Utnyttjas traktorn för transporter över 20 km skall därutöver veckoskatt på 50—80 kronor erläggas. Hur skall övervakningen ske — och vad kostar kontrollen? Skall traktorn utrustas med något slags färdskrivare — eller vilka transporter är det fråga om? Utredningen har naturligtvis inte tagit ställning till de prispolitiska konsekvenserna. Men redan nu bör sägas, att jordbruket måste kompenseras för dessa stegrade driftutgifter. Lönsamheten inom joråbruket är inte sådan att det finns utrymme för nya och — i detta fall — sällsynt onödiga pålagor. Till sist, herr talman, ber jag att få understryka de synpunkter på jordbruket och de nya marknadsförhållandena i Norden, som nyss från denna talarstol anfördes av herr Axel Kristiansson. Jag gör det så mycket hellre som dessa synpunkter av herr Göran Karlsson betecknades såsom konservativa!